Herr talman! Låt mig inledningsvis understryka att det råder en betydande och glädjande enighet om att de ungdomsorganisationer som kulturutskottets betänkande diskuterar fyller en utomordentligt stor uppgift i ett öppet och fritt samhälle som vårt. Utan den insats som organisationerna gör inom fritidsverksamhet och övrigt ungdomsarbete skulle mångsidigheten i fritidsutbudet för många ungdomar vara väsentligen mindre än det f. n. är. Utan dessa organisationers insats skulle den betydande sociala fostran som kan utföras i föreningsgemenskapen falla bort, och utan organisationernas vitala arbete skulle en viktig del av den fostran i demokratiska arbetsformer som organisationerna i dag svarar för försvinna. Det finns alltså allt skäl för både statsmakterna och kommunerna att helhjärtat ställa sig bakom ungdomsorganisationernas arbete och ge dem möjligheter att vidareutveckla sin viktiga verksamhet. Jag tror också att det råder — det bör åtminstone göra det — betydande samstämmighet om att stat och kommun skall ge sitt stöd på ett sådant sätt att ungdomsorganisationernas möjligheter att forma verksamheten efter egna intressen inte äventyras. Det behövs alltså inga statliga eller kommunala pekpinnar när det gäller vad organisationerna skall ägna sig åt, utan det bör i stället skapas förutsättningar för organisationerna själva att fatta besluten om sin verksamhetsinriktning. Till det betänkande vi nu debatterar finns fogade ett antal reservationer. Jag skall i tur och ordning beröra några av dem, och jag vill börja med en reservation från den socialdemokratiska gruppen som behandlar bidraget till allmän fritidsverksamhet och som Catarina Rönnung diskuterade här ifrån talarstolen för en stund sedan. Vi hade den här diskussionen även förra året, när trepartiregeringen kände sig nödsakad att för att spara på statsmakternas utgifter dra in det bidrag som tidigare hade utgått. Nu föreslår alltså socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna att bidraget återigen skall införas. Jag vill betona, som jag gjorde i den förra debatten som Catarina Rönnung och jag hade, att skälen till att statsmakterna inte har ansett sig kunna fortsätta att lämna bidraget helt och hållet är allmänekonomiska. Det finns inga delade meningar mellan reservanterna och utskottets majoritet om de viktiga effekter som ett stimulansbidrag av det här slaget skulle ha och hade under den tid då det fanns. Vi skulle alltså mer än gärna, om pengar fanns tillgängliga, vilja tillstyrka att kommunerna även framgent får medel. Men nu, liksom förra året, är den bittra sanningen att statsmakterna, liksom kommunerna, brottas med oerhörda ekonomiska svårigheter. Catarina Rönnungs parti brukar förfasa sig över det stora budgetunderskott som de två borgerliga regeringarna har förorsakat det svenska folket och hävdat att det gäller att spara och banta. Men på dessa punkter, som på så många andra, går man i den praktiska, konkreta politiken den motsatta vägen. Vi tar ansvar för den ekonomiska politik som vi har ställt oss bakom, men för socialdemokratins del är det uppenbarligen fråga om att säga en sak i allmänna deklarationer och votera på ett annat sätt när det gäller konkreta anslag. Catarina Rönnungs insinuation att det verkliga skälet till att vi säger nej till bidraget är en önskan att fördröja SIA-skolan är rena rama orimligheten. Varför skulle samma regering som i andra sammanhang har arbetat aktivt för att genomföra denna SIA skola på denna punkt plötsligt säga: Nej, här skall vi ingenting göra, här skall vi sätta oss till motvärn. Självfallet har vi ett gemensamt intresse av att SIA-skolan genomförs. Vad som skiljer oss åt är uppfattningen om huruvida vi kan ge detta bidrag nu eller inte. En annan reservation vid samma utskotts betänkande gäller bidragen till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. I budgetpropositionen föreslås som bidragsberättigade, förutom de av statens ungdomsråd rekommenderade organisationerna, även Liberala studentförbundet och Aktiv ungdom. Här går en majoritet i utskottet emot budgetpropositionen, vilket jag beklagar. Värt att notera är att de här båda organisationerna uppfyller de krav som statens ungdomsråd och statsmakterna uppställt för bidrag till central verksamhet. Ungdomsrådet har visserligen i sin prövning sagt nej till de båda organisationerna, det medges gärna, men utskottet har självfallet att i detta liksom i alla andra fall göra en egen bedömning utifrån de kriterier som det självt anser vara riktiga. Vid den bedömningen har de folkpartistiska och moderata ledamöterna kommit fram till att de här båda organisationerna väl fyller en plats bland de bidragsberättigade. Som påpekas i reservationen har de, som sagt, uppfyllt de formella kriterierna. Dessutom är att märka att motsvarande organisationer med annan idéinriktning uppbär centralt stöd. Det finns alltså även från den här utgångspunkten all anledning att tillstyrka reservationen. En annan folkpartioch moderatreservation gäller bidragen till de politiska ungdomsförbunden. I budgetpropositionen föreslås att det under valår skall utgå ett extra anslag på 250 000 kr. till de politiska ungdomsförbunden för deras insats i samband med valet. Här föreslår majoriteten i utskottet en fördubbling av bidraget, dvs. 500 000 kr. Även på denna punkt känns det lätt att i själ och hjärta tillstyrka majoritetens förslag. Självfallet skulle det vara bra, om det statsfinansiella läget möjliggjorde ett bidrag av den storleksordning som majoriteten föreslår. Trots detta har minoriteten på grund av att staten inte har hur mycket pengar som helst valt att på den här punkten tillstyrka budgetpropositionen. Det är värt att notera att budgetpropositionen i sin tur innebär mer än en fördubbling av detta anslag, jämfört med anslaget under valåret 1976. Herr talman! I en separat moderat reservation förs ett likartat ekonomiskt resonemang när det gäller bidragen till Elevförbundet och Sveriges elevers centralorganisation. Här har utskottsmajoriteten, av någon anledning som vi moderater inte riktigt förstår, bestämt sig för att gå vida utöver vad statens ungdomsråd vid en jämförelse med övriga ungdomsorganisationer ansett vara en rimlig bidragssumma för de båda elevorganisationerna. Vi moderater vill på den här punkten bevilja samma anslag som det statens ungdomsråd har föreslagit för de båda elevorganisationerna, vilket borgar för att det bör vara en hygglig bedömning bakom anslagsuppskattningarna. Vi har alltså svårt att förstå de motiv som majoriteten har förebragt för att hitta på något slags egen liten siffra när det gäller hur stort anslag majoriteten anser att elevorganisationerna skall ha — ett anslag som innebär en vida större ökning av de anslagsposterna än vad som kommer övriga ungdomsorganisationer till del. Sammanfattningsvis, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 6 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Visst är det sant att man skulle kunna göra oändligt mycket mer om man hade mer pengar. Och visst är det sant att vi skulle kunna bedriva en oändligt mycket bättre ungdomsoch föreningsverksamhet, genomföra SIA-skolan snabbare, om pengar fanns i större utsträckning än de faktiskt gör. Nu är den bistra verkligheten den att såväl staten som kommunerna har oerhört ont om pengar. Den regering och den riksdagsmajoritet som inte inser att det gäller att spara och prioritera förvaltar dåligt det pund som väljarna i stort har gett dem. Vi från centerns, moderaternas och folkpartiets sida är beredda att säga att även om vi ytterligt gärna skulle vilja tillstyrka det här anslaget kan vi inte göra det — av hänsyn till de allmänekonomiska skäl som finns utvecklade i reservationen. För Catarina Rönnung och hennes parti är det fråga om att i långa och harmsna anföranden tala om en misskött svensk ekonomi men i de enskilda voteringarna göra sitt bästa för att fördärva det en borgerlig majoritet under de här åren har försökt bygga upp.

Herr talman! Det finns en sak som är djupt otillfredsställande, ja, direkt stötande, när det gäller bidragen till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet, och det är det faktum att bestämmelserna om bidrag uppenbarligen är så oklara och luddiga att de öppnar vägen för politiskt mygel. På annat sätt kan man inte tolka folkpartiregeringens manövrerande med årets anslag. Vpk missunnar varken Liberala studentförbundet eller Aktiv ungdom några pengar, förutsatt att de uppfyller bestämmelserna. Statens ungdomsråd bedömde att så inte var fallet, och när regeringen då gör ett avsteg från ungdomsrådets bedömning bör självfallet skälen för avsteget klart redovisas. Man bör också klart redovisa varför det, beträffande övriga organisationer som ansökt om att bli bidragsberättigade men fått avslag, inte finns motiv till att avsteg görs. Nåväl, det är uppenbarligen inte bara folkpartiregeringen som skall ta åt sig utan också övriga partier — man kan ju inte undvika misstanken att det faktum att såväl Unga örnar som 4 H redan är bidragsberättigade påverkat deras ställningstagande. I förordningen om statsbidrag till ungdomsorganisationer stadgas att följande kriterier skall vara uppfyllda för att en organisation skall vara berättigad till bidrag: För det första skall organisationen bedriva verksamhet huvudsakligen bland barn och ungdom. För det andra skall den ha minst 3 000 medlemmar i åldern 7-25 år. För det tredje skall den ha lokalavdelningar i minst hälften av landets kommuner. Vissa krav ställs därutöver på medlemskapet. Detta är alltså de öppet redovisade kriterierna. Men uppenbarligen finns det också icke öppet redovisade kriterier. Det räcker således inte med att uppfylla förordningen, utan man måste också uppfylla vissa andra krav. För flera organisationer ter sig detta självfallet som ett mysterium, och de försöker förgäves få någon reda i vari dessa dolda krav består — om inte för annat så för att kunna självständigt bedöma om de inte uppfyller också dem. De kan inte undgå misstanken att dessa dolda kriterier i själva verket är politiska krav. Vänsterpartiet kommunisterna har i två skilda motioner till årets riksmöte begärt att riksdagen skall uttala att Sveriges socialistiska pionjärer samt Kontaktnätet bör vara bidragsberättigade. Motsvarande krav gällande Kontaktnätet ställdes redan vid föregående års riksmöte men avslogs då med motiveringen att riksdagen inte skall lägga sig i ungdomsrådets bedömning. Då nu så uppenbarligen sker, inte bara från regeringens sida utan också från de övriga partiernas, är den motiveringen inte längre hållbar. Och den var det ju självfallet inte heller föregående år. Det måste ankomma på utskott och riksdag att granska de förslag som ställs. Nåväl, vilka är då skälen till att vi anser att dessa organisationer uppfyller de krav som ställts? Sveriges socialistiska pionjärer har en lång och mycket rik tradition att se tillbaka på. Av de organisationer som ansökt om bidrag är pionjärorganisationen sannolikt den äldsta, och av dem som redan har bidrag en av de äldsta. Pionjärrörelsen har många gånger fått arbeta i motvind men alltid lyckats överleva. Den har gett ut tidningar, ordnat möten och haft en mycket omfattande skolningsverksamhet. Självfallet kan dess verksamhet i omfattning ännu inte jämföras med exempelvis Unga örnars, men också Unga örnar var till en början en liten organisation. Oavsett jämförelser uppfyller SSP de kriterier som uppställts för att en organisation skall bli bidragsberättigad. De verkar huvudsakligen bland barn och ungdom, de har långt mer än 3 000 medlemmar, de har verksamhet i betydligt över hälften av landets kommuner. Vi skall ju under våren diskutera regeringens proposition om barnkulturfrågorna. Det är, herr talman, svårt att bortse ifrån att bland de väsentligaste åtgärder som kan vidtas för att befrämja barnens situation är inte bara att ge dem alternativ till skräpkulturen i form av operor utan framför allt att ge dem ett alternativ i vardagslivet — och det gör pionjärorganisationen. Detta gör i hög grad också den andra organisation som vi anser skall vara bidragsberättigad, nämligen Kontaktnätet. Kontaktnätet och Svenska jazzriksförbundet är de väsentligaste riksorganisationerna för musikföreningar som söker motverka den våg av plastmusik som i dag väller över oss. Till Kontaktnätet för icke-kommersiell kultur är ett 80-tal föreningar anslutna runt om i landet. Verksamheten riktar sig huvudsakligen till ungdomar — den grupp som i dag är mest utsatt för kulturindustrins exploatering. Regeringens avslag på Kontaktnätets begäran om att få bli bidragsberättigat är svårförståeligt mot bakgrund av vad man påstår sig vilja verka för i kulturhänseende. Vi vet att musiken i dag är det dominerande fritidsintresset i de yngre åldersgrupperna. Vi vet också att bland kulturarbetarna utgör musikerna en av de mest utsatta grupperna — och det vill i detta sammanhang inte säga litet. Slutligen, herr talman, några ord om anslagen till kommunerna för allmän fritidsverksamhet. Vpk har ju länge krävt en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun — en diskussion som vi får anledning att återkomma till i samband med att kommunalekonomiska utredningens förslag behandlas. Kommunerna har i dag ett svårt ekonomiskt läge, vilket i många fall lett till social och kulturell nedrustning. Detta drabbar — som Catarina Rönnung tidigare framhöll — redan utsatta grupper. Dessutom är standardskillnaderna mellan kommunerna växande, vilket innebär att barnens och ungdomarnas tillgång till olika fritidsverksamheter blir avhängig av var man råkar bo, och det är naturligtvis helt otillfredsställande. Det statsbidrag som en gång infördes men som den borgerliga trepartiregeringen snabbt avskaffade hjälpte trots allt något upp den kärva situationen. Det är, herr talman, inte en korrekt beskrivning utskottet gör när utskottet avstyrker vår motion och socialdemokraternas motion om ett återinförande av detta bidrag. Utbyggnadstakten beträffande olika aktiviteter i kommunerna har de facto gått ner. Utskottet skriver att verksamheten fortsätter också under 1978/79. Ja, i några fall kanske det blir en beskuren verksamhet. Men vad händer sedan? Om det nu är så som utskottet framhåller att planeringstiden är lång, så innebär borttagandet av bidraget att vi 1980 över huvud taget inte kommer att ha dessa så angelägna aktiviteter för barn och ungdom och att det kommer att ta flera år att reparera skadan, om det ens går att göra det någonsin. Per Unckel sade här tidigare att skälet till att statsmakterna känt sig föranlåtna att dra in bidraget var det svåra ekonomiska läget. Jag tycker att man kunde ha varit hederlig nog att tala om att det är en prioritering från den borgerliga regeringens sida. Uppenbarligen lågprioriterar samtliga borgerliga partier barnen och ungdomen. Det är väl bara att konstatera att så mycket är alla högtidstal inför barnåret värda, att när man kommer till konkreta förslag som är angelägna för barnen och ungdomen, då bromsas de av borgarna. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till motionerna 806, 2131 och 616.

Herr talman! Får jag i anledning av det som har framförts i det senaste anförandet bara peka på några ting. När det gäller bidraget till den allmänna fritidsverksamheten ber jag att få hänvisa till vad jag sade i replikskiftet med Catarina Rönnung, möjligen med det lilla tillägget att visst är det så, att det för den borgerliga regeringen är fråga om en prioritering. Till skillnad från vänsterpartiet kommunisterna gör vi på den borgerliga kanten ekonomiska prioriteringar. Vänsterpartiet kommunisterna trycker på alla knappar här i riksdagen som innebär bifall till mera anslag. Det är klart att så kan man göra, om man vill hantera politiken på ett systematiskt ansvarslöst sätt. För vår del ser vi något annorlunda på det ansvar vi har att ta i den här riksdagen. I fråga om de två organisationer som vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit skall tas upp bland de bidragsberättigade organisationerna när det gäller centrala anslag ber jag att få peka på ett par faktorer. När det gäller Kontaktnätet är det korrekt att den organisationen har varit uppe till bedömntåg tidigare. Problemet är emellertid att Kontaktnätet har en struktur och en inriktning som avviker från den struktur och den inriktning som bidragsreglerna stipulerar, bl.a. i det hänseendet att bidrag till den här organisationen också under flera år har utgått via statens kulturråd. Det är klart att om pengar utgår från en statlig myndighet, så blir situationen något annorlunda när det gäller en annan statlig myndighet som har att handlägga anslag till organisationer utan sådana sekundära möjligheter. Ungdomsrådet har emellertid, i sina petita för den budget som nu diskuteras, påpekat att huvudmannaskapet för denna typ av organisationer bör utredas. Det tycker jag är en korrekt inställning, och så får vi återkomma till vad utredningen kan leda fram till. När det gäller Sveriges socialistiska pionjärer, så är det en organisation som är relativt nybildad. Vid sidan om de formella och distinkta kriterier som uppställts för bidrag till central verksamhet gäller också att statens ungdomsråd skall göra en bedömning av den stabilitet som organisationen i fråga har. Det må vara en relativt god förklaring till statens ungdomsråds rekommendation, att en organisation som är bildad 1978, Sveriges socialistiska pionjärer, inte har bevisat sin stabilitet — inte ännu åtminstone. Statens ungdomsråd har förmodligen, liksom många i denna kammare, rätt dåliga erfarenheter av stabiliteten hos organisationer på den politiska vänsterkanten. Där förökar man sig som bekant genom delning vart och vartannat år.

Herr talman! Först till det som sades här om allmän fritidsverksamhet. Vi trycker inte, Per Unckel, på alla knappar som innebär mer anslag. Dessutom trycker vi också på knappar som innebär mindre anslag, exempelvis till militären. Vi gör alltså prioriteringar. Det är bara att konstatera detta. Detsamma gör — och det framhöll Per Unckel också — de borgerliga partierna. Skillnaden mellan våra prioriteringar är att vi högprioriterar barn och ungdom och att ni lågprioriterar dem. Sedan till Kontaktnätet och Sveriges socialistiska pionjärer. Kontaktnätet uppfyller de facto de krav som har uppställts. Vad Per Unckel nu vill göra är att gå in i en enskild organisations egen struktur och tala om för den organisationen hur den skall bedriva sin verksamhet. Jag tycker att det skall vara organisationernas egen sak att bestämma det; vi skall inte tala om för dem hur de skall agera eller hur de skall organisera sig. Huvudsaken är att de uppfyller kraven i den förordning som finns inom området. Slutligen till Sveriges socialistiska pionjärer. Den organisationen är kanske formellt nybildad, men pionjärorganisationen har de facto existerat sedan 1920-talet. Den har periodvis fört — och detta framhåller vi också i vår motion — en tynande tillvaro, men den är sedan flera år en stabil och livskraftig organisation. Där skulle jag, med anledning av vad Per Unckel sade, vilja påstå att organisationen nu har bevisat att den har stadga och stabilitet. — Hur kommer det att gå med bidragen för 1979?

Herr talman! Jag var naturligtvis orättvis mot vpk-arna när jag sade att de trycker på alla knappar som innebär mer anslag — jag skulle naturligtvis ha sagt att de trycker på alla knappar som innebär mer anslag och samtidigt är tillräckligt populistiska. Jag erkänner att jag borde ha gjort det lilla tillägget. När det gäller de här två organisationerna är det väl ändå ett uppenbart faktum att statens ungdomsråd måste ta hänsyn till om en sökande organisation, såsom i det här fallet Kontaktnätet, får betydande belopp från en annan statlig myndighet, medan övriga organisationer som går in under statens ungdomsråds ansvarsområde inte får motsvarande pengar. Det må vara såväl statens ungdomsråd som regeringen och majoriteten i övrigt i riksdagen obetingat att anse att avvägningen blir rimligare, om man inte, såsom vpk i detta fall föreslår, ger denna organisation dubbla anslag. I den mån man kan finna en annan ordning och lägga in Kontaktnätet under statens ungdomsråd, men då ta ut organisationen från kulturrådet, är jag självfallet öppen för detta förslag, men det måste vi ju först utreda för att se vilka konsekvenser detta får. Indirekt kom, när det gäller Sveriges socialistiska pionjärer, också erkännandet att organisationerna på vänsterkanten kan man inte alltid vara övertygad om den stabilitet som de här förordningarna faktiskt kräver och att det därför är mer än välmotiverat att man väntar något år för att se vilken stabilitet de här organisationerna de facto har. Det går ju inte att komma runt det faktum att Sveriges socialistiska pionjärer faktiskt bildades 1978; hur mycket de i andra lösliga former än må ha funnits sedan 1920-talet i det svenska samhället, är år 1978 den formella bas man har att utgå från. Efter 1979 och 1980 — dvs. efter den normala tid som andra organisationer har fått genomleva innan de erhållit bidrag — får vi ta upp den frågan till förnyad prövning. Jag vill påminna om att Aktiv ungdom — vars godkännande vi på moderat håll nu yrkar bifall till bildades 1976. Det skulle aldrig ha fallit oss in att redan 1976 påstå att Aktiv ungdom hade bevisat sin stabilitet, och ej heller 1977, men 1978 och 1979 tycker vi faktiskt att organisationen har bevisat vad den går för.

Herr talman! Det må vara Per Unckel obetaget att kalla krav på en bättre barnoch ungdomsverksamhet för populistiska — jag tycker det säger en hel del om Per Unckels politiska inställning. Det är inte fråga om några populistiska krav, det är fråga om att ge barn och ungdom ett aktivt och rikt fritidsoch kulturliv. Det faktum att Kontaktnätet inte har erkänts som bidragsberättigat och i stället har fått pengar från kulturrådet skall väl i rimlighetens namn inte innebära att organisationen för all framtid skall! vara utestängd från möjligheten att bli bidragsberättigad. Det framgår också klart och tydligt av vår motion att det inte är fråga om att Kontaktnätet skulle få dubbla anslag — det är fråga om att organisationen skall erkännas som bidragsberättigad i enlighet med den förordning som finns och vars bestämmelser Kontaktnätet uppfyller. Jag har verkligen inte indirekt medgivit att Sveriges socialistiska pionjärer var en löslig organisation. Tvärtom framhöll jag att den var en stabil organisation, att den har en lång och rik tradition som kan ledas tillbaka till 1920-talet. Att den under den långa tid som sedan dess har förflutit periodvis har fört en tynande tillvaro må vara hänt, men den bedriver sedan flera år, vilket också framgår av motionen, en mycket aktiv verksamhet i hela landet. Redan före 1978 hade man organisationer i över hälften av landets kommuner. 1978 är alltså bara ett formellt årtal som man kan peka på, medan SSP:s reella existens kan ledas tillbaka betydligt längre.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 23 behandlas dels anslaget till ungdomsoch nykterhetsorganisationer, dels motioner om bidrag till allmän fritidsverksamhet i kommuner. Den fråga som har sysselsatt utskottet mest har varit frågan om bidragen till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. Propositionens förslag till bidragsgivning förorsakade ett flertal motioner med förslag till ändringar i regeringens förslag. När det gällde bidragen till Elevförbundet och Sveriges elevers centralorganisation komplicerades behandlingen av att frågan om bidrag till dessa organisationer tidigare år hade behandlats i utbildningsutskottet och att bidrag då hade utgått med särskilda belopp. Något särskilt uttalande görs inte i propositionen om anslagets natur, vilket enligt vad utskottet inhämtat innebär att grundbidrag och rörligt bidrag avses utgå enligt bidragssystemets regler.

Utskottet har erfarit att ungdomsrådet inte heller har prövat huruvida de båda organisationerna uppfyller kriterierna för erhållande av reguljärt bidrag med avseende på exempelvis beräkning av medlemsantal och organisationsstruktur. Utskottet anser inte att tillräckliga skäl redovisats för att bevilja Elevförbundet och Sveriges elevers centralorganisation grundbidrag och rörligt bidrag enligt bidragssystemets regler. I propositionen föreslås att Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete nästa budgetår får ett anslag av 435 000 kr., vilket innebär en ca 30-procentig ökning. Utskottet anser det rimligt att också Elevförbundet och SECO får en motsvarande uppräkning av sina bidrag. Till Elevförbundet bör sålunda utgå 480 000 kr. och till SECO 455 000 kr. Vid beräkningen av grundbidrag till ungdomsorganisationerna har föredragande statsrådet utgått från att fyra nya organisationer, nämligen Förbundet Unga forskare, Liberala studentförbundet, Aktiv ungdom och Sveriges motorcyklisters centralorganisation i fortsättningen skall få bidrag ur detta anslag och för budgetåret 1979/80 — i enlighet med bidragsreglerna — erhålla halvt grundbidrag om 137 500 kr. I anslutning härtill uttalas att de fyra organisationerna enligt ungdomsrådets redovisning uppfyller gällande bidragsvillkor. Statens ungdomsråd har för sin del föreslagit att två nya organisationer, Förbundet Unga forskare och Sveriges motorcyklisters centralorganisation, skall bli bidragsberättigade. Liberala studentförbundet och Aktiv ungdom hör till den grupp av 16 organisationer som ansökt om att bli godkända som statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer, men vilkas ansökningar på olika grunder avstyrkts av ungdomsrådet. I olika motioner föreslås vidare att Sveriges socialistiska pionjärer, Kontaktnätet för icke-kommersiell kultur och Riksförbundet Unga musikanter bör erkännas som bidragsberättigade ungdomsorganisationer. Samtliga de organisationer som omfattas av yrkanden i de nämnda motionerna har i fråga om bidragsberättigande prövats av statens ungdomsråd. Enligt förordningen om statsbidrag till ungdomsorganisationer ankommer det dock på regeringen att förklara ungdomsorganisation berättigad till statsbidrag. Utskottet har ingen erinran mot att medel under anslaget beräknas till Förbundet Unga forskare och Sveriges motorcyklisters centralorganisation. Vad beträffar Liberala studentförbundet och Aktiv ungdom föreligger däremot, enligt utskottets uppfattning, inte tillräckliga skäl att just för dessa organisationer göra avsteg från ungdomsrådets bedömning. Utskottet, som alltså delar den uppfattning som i denna fråga kommer till uttryck i motionerna 1295 och 2127, avstyrker därför propositionen i denna del. Likaså avstyrker utskottet motionen 616, yrkande 1, om bidrag till Sveriges socialistiska pionjärer och motionen 2131, yrkande 3, om att riksdagen skall uttala sig för att Kontaktnätet bör erkännas som bidragsberättigad ungdomsorganisation. Utskottet är heller inte berett förorda att riksdagen med anledning av motionen 1306 uttalar sig beträffande stöd åt Riksförbundet Unga musikanter. Utskottet har vid sin behandling av de här frågorna hört representanter för statens ungdomsråd och företrädare för departementet. Utskottsmajoriteten har alltså när det gäller dessa frågor valt att helt följa statens ungdomsråds förslag. De organisationer som nu inte förs in i bidragssystemet får alltså återkomma med sina ansökningar. Av propositionen framgår vidare att särskilda medel tagits upp under anslaget för de politiska ungdomsförbundens medverkan i skolorna i samband med valrörelsen hösten 1979. Medelsbehovet har beräknats till 250 000 kr. I motionerna 1295 och 2127 föreslås en avsevärd höjning av anslaget, och utskottsmajoriteten har ansett att det i motionerna anförts bärande skäl för höjning av beloppet till 500 000 kr. Det bör ankomma på regeringen att fatta beslut om fördelningen av bidraget. Detta anslag, som infördes under budgetåret 1977/78 och syftade till att garantera ett utbud av fritidsverksamhet i huvudsak efter skoldagens slut, togs emellertid bort efter endast ett år bl.a. med motivet att ungdomsorganisationerna erhöll en förstärkning av stödet och att en omläggning av statsbidraget till grundskolan hade skett. Herr talman! Jag kan dela motionärernas och reservanternas åsikt om behovet av ett sådant bidrag, men med hänsyn till den restriktivitet som måste iakttas i dagens ansträngda statsfinansiella läge kan inte utskottsmajoriteten förorda att det statliga bidraget till allmän fritidsverksamhet till kommuner åter införs för nästa budgetår. Vi yrkar alltså avslag på detta förslag. Under rubriken Bidrag till Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning har utskottsmajoriteten, bestående av centerledamöter och socialdemokrater, ansett att ytterligare 250 000 kr. bör anvisas för CAN:s värdefulla arbete. Slutligen, herr talman, finns det till betänkandet fogat ett särskilt yttrande rörande storleken av det rörliga bidraget till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet, där utskottets centerledamöter framhåller att det enligt deras mening finns starka skäl för ett enhetligt belopp om 28 kr. per medlem. Vi räknar med att detta förslag beaktas i kommande budgetförslag. Då det inte fanns någon möjlighet att få gehör för det här förslaget nöjde vi oss med att i ett särskilt yttrande framhålla våra synpunkter i frågan. Med det anförda, herr talman, får jag yrka bifall till kulturutskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Karl-Eric Norrby redogjorde i stort sett för vad kulturutskottet skriver i sitt betänkande, men tyvärr har fortfarande ingen klarhet skapats om varför organisationer, som Kontaktnätet eller SSP, som uppfyller gällande förordning inte kan bli bidragsberättigade. Karl-Eric Norrby förklarar, precis som den tidigare borgerlige talaren, att han är oerhört förtjust i bidraget till SIA-skolan och hänvisar sedan till den restriktivitet som måste iakttas. Då vill jag fråga: Varför skall den restriktiviteten alltid drabba socialt och kulturellt angeiägna ändamål, i detta fall dessutom för barnen och ungdomen? Varför drabbar den restriktiviteten inte alla de bidrag man öser ut på andra kanter i budgeten?

Herr talman! Jag sade i mitt första inlägg att jag kan dela motionärernas och reservanternas åsikt om behovet av bidrag till allmän fritidsverksamhet i kommuner. Det enda som jag har att anföra i sammanhanget är just detta att vi med hänsyn till den restriktivitet med pengar som vi måste iaktta icke har kunnat gå motionärerna och reservanterna till mötes. Jag har inte sagt att detta gäller för all framtid — att detta anslag aldrig kommer att finnas. Vi tar ställning till det budgetår som propositionen avser. Sedan får vi se vilka behov som vi kan tillgodose när nästa möjlighet står till buds. Sedan vill jag svara Eva Hjelmström i fråga om ungdomsorganisationerna. Eva Hjelmström säger att hon egentligen inte på någon punkt fått klart för sig efter vilka premisser man låter ungdomsorganisationerna komma in under de här bidragsformerna. Vi för vår del har klart för oss att statens ungdomsråd har klara kriterier som skall uppfyllas av de organisationer som blir bidragsberättigade. Men samtidigt har statens ungdomsråd sagt att man måste ta hänsyn till alla andra organisationer som står i kö. I den kön finns Nr 114 stora organisationer som Miljöförbundet och Visirs ungdomsförbund, för att Onsdagen den ta några exempel. Där finns organisationer som bedrivit verksamhet länge, 28 mars 1979 som Svenska radioföreningen Tellus och Riksförbundet DX-alliansen. Förbundet Aktiv ungdom är en organisation som är under uppbyggnad, och Liberala studentförbundet som vi tidigare debatterat, har enligt statens ungdomsråd en mycket begränsad central verksamhet. Jag vill påstå att statens ungdomsråd har goda möjligheter att bedöma dessa organisationers verksamhet och uppbyggnad. Med ledning av detta gör de sina bedömningar. Det är anledningen till att vi får följa statens ungdomsråds förslag till organisationer som skall föras in i systemet. Vi vill inte föra denna fråga fram till riksdagen för ett avgörande. Vi tror att det i så fall blir ett helt godtyckligt val. Vi anser att riksdagen bör följa förslaget från statens ungdomsråd, som gjort denna noggranna bedömning av organisationerna. Statens ungdomsråd har alltså kommit fram till att de två organisationer man föreslår är de som först bör komma in i systemet.
Herr talman! För några veckor sedan gjorde den folkpartistiska regeringen ett stort jippo av barnkulturpropositionen. ”Hela” 7,5 miljoner skulle man lägga på ett bättre kulturutbud åt barnen. Samtidigt skär man på den borgerliga kanten ner anslagen till ungdomsverksamhet under alla andra avsnitt i budgeten som är lika väsentliga om inte ännu väsentligare än de förslag som framfördes i den propositionen. Karl-Eric Norrby förklarade att jag inte hade klart för mig vilka krav som ställs. Jodå, det har jag. Då lyssnade inte Karl-Eric Norrby på vad jag sade inledningsvis. Jag är helt på det klara med den förordning som gäller. Jag redogjorde t.o.m. för den. Vad jag inte är på det klara med är vilka dolda krav som ställs i sammanhanget. Karl-Eric Norrby förklarade att det finns en rad organisationer som står i kö, indirekt då medgivandes att det här finns en hel mängd organisationer som uppfyller kraven i förordningen. Det är klart otillfredsställande om det är så att det är de organisationer som så att säga kommer först till kvarn som också blir bidragsberättigade. Den förordning som är fastställd måste ju vara generell och gälla samtliga organisationer som uppfyller de krav som uppställts.

Herr talman! I den blå bok som jag har i min hand — motion nr 1108 — finns det under avdelningen Socialpolitik några rader som jag gärna vill läsa upp i detta sammanhang. Det heter där: ”Förebyggande insatser och förbättrad egenvård Hur väl vi än bygger ut sjukvårdssystemet, kommer alltid en väsentlig del av hälsotillståndet i vårt land att bero på hur vi som enskilda individer är medvetna om hälsans villkor. Vi måste själva få och kunna ta en väsentlig del av ansvaret för vår egen hälsa, såväl vad gäller förebyggande åtgärder som — i 69 viss utsträckning — även i fråga om diagnostik och behandling. Hälsooch sjukvården måste mer än nu satsa på information och kunskapsöverföring till patienter och allmänhet för att bevara hälsan, påskynda tillfrisknande och förhindra återfall.” Vid den här riksdagen har väckts en motion med förste vice talmannen Torsten Bengtson som första namn. Den handlar om att nykterhetsorganisationerna har en väsentlig uppgift när det gäller informationen, vilken har betydelse just för friskoch hälsovården och för att undvika samhällskostnader på andra områden. Det gäller motionen 1286. I dess inledning står: ”Tillsammans med övriga folkrörelser utgör nykterhetsrörelsen en väsentlig del av fritidsoch kulturlivet. Socialt och ungdomspolitiskt har nykterhetsrörelsens arbete varit banbrytande och utgör ett viktigt kraftfält för idédebatten i sociala och alkoholpolitiska frågor.” Litet längre ned i texten står följande: ” Allt fler människor vänder sig också till nykterhetsrörelsen för att få information om såväl droger som nykterhetsrörelsens verksamhet. Framför allt kan konstateras att skolorna i allt högre grad utnyttjar nykterhetsrörelsen som förmedlare av information, vilket ställer ökande krav på organisationerna. Det är viktigt att nykterhetsrörelsen förmår att svara upp mot de krav som det ökade intresset för alkoholoch narkotikafrågan för med sig. Nykterhetsrörelsen utgör av tradition en garanti för att debatten hålls levande också i tider när opinionen inte är lika engagerad som nu.” I år är det 100 år sedan den nykterhetsrörelse som kallas Godtemplarrörelsen kom till vårt land, och det blir ett jubileum i sommar. Det har kanske nämnts tidigare i debatten; då jag på grund av utredningsarbete inte hade tillfälle att närvara. Det skulle i samband med detta jubileum ha varit bra om man från samhällets sida hade kunnat visa sin stora uppskattning för det arbete som denna rörelse har utfört och som den utför. I motionen påpekas också, något som Karl-Eric Norrby och jag nu anför i ett särskilt yttrande, att idérörelsen jämfört med andra organisationer har svårigheter att hävda sig vad gäller storlek och snabba medlemsökningar samt att nykterhetsrörelsen är missgynnad i fråga om samhällets bidragsgivning. Det finns beräkningar som visar att detta är ett faktum. Jag skall inte redogöra för dessa, men vill nämna att den av regeringen föreslagna höjningen av bidraget endast utgör 4,1 96, vilket inte ens kompenserar de på grund av inflationen ökade kostnaderna. Anslag till verksamhet av detta slag utgör naturligtvis en utgiftspost men innebär i själva verket också en besparing. På lång sikt medför dessa anslag minskade samhällskostnader. Vi kan alltså inte vara utan denna rörelse. Tvärtom önskar vi att den kan växa och byggas ut. Varför har då inte jag yrkat bifall till motionens krav på ytterligare 2 milj.kr.? Visserligen anser jag att dessa 2 milj.kr. skulle bli väl använda pengar, men i likhet med många andra talare i den här debatten inser jag att det skulle vara svårt att få fram dem i det nuvarande, hårt ansträngda ekonomiska läget. I vårt särskilda yttrande har vi emellertid framhållit att vi räknar med ökade anslag inför kommande budgetår. Jag skulle i och för sig ha velat föreslå ännu Nr 114 mer pengar till detta ändamål, men det har jag inte gjort därför att jag vet att Onsdagen den jag inte skulle ha fått gehör för ett sådant förslag här i kammaren. Jag hoppas 28 mars 1979 dock att det inte finns någon ledamot i kammaren som inte känner djupt för den verksamhet det är fråga om och uppskattar det arbete som nykterhetsrörelsen har utfört. Förmodligen kommer en lång rad ledamöter till Göteborg i juli för att vara med om det jubileum som IOGT-NTO firar.

Herr talman! Det är många som ansluter sig till målsättningen att lägga besluten så nära människorna som möjligt. Denna uppfattning måste självfallet följas upp med praktiska ställningstaganden, som paras med en tro på att de beslutande instanserna nära människorna också kan ta det ansvar som krävs. Det är denna grundprincip som bär upp strävandena att stärka och utveckla den kommunala självstyrelsen. Trepartiregeringen tillsatte en utredning — statskontrollkommittén — som särskilt skulle komma med förslag i fråga om minskad statlig kontroll över kommuner och landsting. Utredningen har lagt fram flera betänkanden med förslag om att slopa en rad statliga delbestämmelser för den kommunala verksamheten. Låt mig betona att detta är synnerligen angeläget. Lika angeläget är det att i framtiden inte införa nya onödiga detaljstyrningar av den kommunala verksamheten. I den proposition som behandlas i föreliggande betänkande är det två frågor av större vikt som tas upp. Den ena gäller slopandet av underställningsskyldigheten i samband med rätten för kommuner och landsting att ta upp lån och teckna borgen. Den andra frågan gäller att man skall slopa underställningsskyldigheten vad gäller brandordningen i kommunerna. Beträffande förslaget om underställningsskyldigheten för rätt att uppta lån m.m. är detta en bestämmelse som länge har ansetts som både onödig och antik. Bestämmelserna i 4 kap. 7 och 8 §§ kommunallagen ersätts nu med en allmän bestämmelse om att kommuner och landsting får ta upp lån och åtaga sig borgensansvar. Om denna ändring föreligger full enighet i utskottet. Däremot har inte utskottet kunnat enas beträffande förslaget att avskaffa underställningsskyldigheten vid fastställande av brandordningen. Utskottets majoritet, bestående av socialdemokrater och en av moderaternas två ledamöter i utskottet, vill inte ge kommunerna det totala ansvar som de redan i dag har i praktiken. Man menar att den allmänna tillsyn som länsstyrelserna föreslås få över räddningshjälpen i samband med att kravet på underställning av brandordningen tas bort skulle bli ett alltför svagt instrument. Detta är ett i utskottsmajoritetens skrivning synnerligen dåligt underbyggt påstående. Detta ställningstagande kan endast grundas på en allmän uppfattning att kommunerna inte har förmåga att ta ett självklart ansvar för säkerheten.

Liksom departementschefen anser utskottet att länsstyrelsens fastställelseprövning av brandordning bör kunna slopas och att detta kommer att innebära en smidigare och mera rationell ordning.

En fungerande räddningstjänst är ett så vitalt intresse för kommunmedlemmarna att det inte finns någon som helst anledning att befara att den kommer att försummas av de förtroendevalda i kommunerna, vilka ändå skall uppbära det politiska ansvaret. Jag vill också säga att regeringens förslag, som bygger på utredningens betänkande, bör följas upp med flera sådana aktiviteter. Jag tänker närmast på utredningens förslag att begränsa alla de många detaljregleringar om barnstugeutbyggnaden som nu finns. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det råder stor enighet om det övergripande målet att ge kommuner och landsting så stor frihet som möjligt inom sina egna kompetensområden. Utskottsmajoriteten har dock ansett att detta bör vägas mot behovet av att medborgarna garanteras en viss minimistandard på viktiga områden. Därför godtar vi också med ett undantag regeringens förslag. Detta undantag gäller frågan om brandordningen. Utskottsmajoriteten har av den anledningen tillstyrkt kraven i motionen 1978/79:179 och på så sätt också gått ett antal remissinstanser till mötes. Enligt förslaget skall kommunerna underställa länsstyrelserna sina beslut rörande brandordningen. Bland remissinstanser som utskottsmajoriteten går till mötes kan nämnas Svenska kommunalarbetareförbundet och Svenska brandförsvarsförbundet, vilka i sina remissvar framhållit att den statliga tillsynen är en garanti för ett kvalitativt högtstående brandförsvar. Brandförsvaret och räddningstjänsten i kommunerna utgör en del av samhällets katastrofberedskap. Likaså utgör brandförsvaret en samhällets skyddsoch säkerhetsorganisation, vars samlade effektivitet är beroende av räddningstjänstens resurser i varje enskild kommun. Vi anser att samhället har ett behov av att tillskapa och behålla normer och rutiner som garanterar en fungerande räddningstjänst. I och för sig innebär slopandet av kravet på underställningsskyldighet en enklare handläggning. Denna förenkling får dock, enligt min mening, inte väga tyngre än det faktum att länsstyrelsens fastställelseprövning kan innebära att kommunerna ges möjligheter att i sina brandordningar ta till vara de synpunkter som länsstyrelsen kan finna motiverade. Från kommunal självstyrelsesynpunkt måste frågan om att kommunerna skall underställa länsstyrelsen sina beslut rörande brandordning vara en detalj av endast marginell betydelse. Men jag tycker det är av principiell betydelse att statsmakterna tar ett övergripande ansvar för trygghet och säkerhet. Herr talman, jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I den delfråga i propositionen 1978/79:53 som handlar om kommunernas underställningsskyldighet när det gäller brandordningar eller ändring av brandordningar har jag och Tage Adolfsson väckt en motion om att vi vill behålla underställningsskyldigheten. Det kravet har tillstyrkts av konstitutionsutskottet. Vi har väckt vår motion med anledning av de erfarenheter vi har som ledamöter av brandnämnden och av organisationen av brandväsendet och räddningstjänsten samt tillämpningen av de bestämmelser som finns på detta område. Som en motivering för slopandet av denna underställningsskyldighet säger man i propositionen, och likaså i reservationen, att kommunerna har byggt upp en organisation för dessa uppgifter. Jag vill gärna citera reservationen i detta avseende: ”Kommunerna torde redan i dag ha byggt upp en brandförsvarsorganisation som är lämpad att handha den räddningstjänst som enligt brandlagstiftningen åvilar kommunerna.” Jag vill livligt understryka att det är riktigt. Vi har ett bra brandförsvar i detta land. Det är bl.a. beroende på de kommunsammanslagningar som skett under 1960-talet och i början av 1970-talet, som har gjort att kommunerna har fått bättre resurser att skaffa sig mer kvalificerad teknisk utrustning men också bättre utbildad personal. Jag vill också påstå att det är ett resultat av länsstyrelsernas möjligheter att bedriva en viss övervakning i detta avseende. Jag tror inte att konfliktsituationerna har varit många under åren men att kommunerna ändå har varit medvetna om att de har ett visst tryck på sig. När det sedan gäller den övriga organisationen talar man om räddningstjänsten. Vi har ett bra brandförsvar, men därmed har vi inte någon bra räddningstjänst. Vi håller nu på att bygga upp denna räddningstjänst ute i kommunerna, och jag tror att det även i det avseendet är nödvändigt med dels rådgivning från statliga myndigheter, dels en viss övervakning. Vi vet att det tar många år innan man får personal utbildad, innan man har fått fram den organisation som är lämplig med hänsyn till de olika räddningsuppdrag som skall utföras. Dessutom finns uppgifterna inte bara inom den egna kommunen, utan i lika stor utsträckning måste man ta hänsyn till de olika hjälpinsatser som kan behöva sättas in på andra områden: vid ras, vid transporter av miljöfarliga varor o. d. Även departementschefen har när han skrivit den här propositionen i viss mån varit tveksam om lämpligheten av att slopa underställningsskyldigheten. Jag vill gärna citera ur propositionen på s. 32 och 33: ”Kommittén har utgått från att kommunerna fortlöpande informerar de statliga tillsynsmyndigheterna om förändringar i brandförsvarets organisation m.m. genom att översända avskrift av antagen eller ändrad brandordning. Kommittén föreslår att bestämmelser därom tas in i brandstadgan.” Departementschefen fortsätter: ”Jag ansluter mig till det förslaget. Enligt min mening bör vidare ett samrådsförfarande mellan kommun och länsstyrelse regelmässigt äga rum, innan kommunen ändrar sin brandordning. Det kan övervägas om uttryckliga bestämmelser om obligatoriskt samråd bör införas i brandstadgan. Jag kan dock inte se att en sådan reglering skulle vara nödvändig. Man bör kunna förutsätta att kommunerna bereder länsstyrelsen tillfälle att lämna synpunkter, innan någon ändring görs i brandordning beträffande insatsberedskap, antalet övningar eller andra förhållanden som kan påverka brandförsvarets effektivitet.” Detta talar sitt tydliga språk — departementschefen är inte säker på att man helt kan slopa underställningsskyldigheten. Herr talman! Får jag sedan bara påpeka att av en rad remissinstanser har tio yrkat avslag på den här delen i propositionen, bland dem många tunga — framför allt personalorganisationerna. Dessa senare känner bättre än många andra till vilka åtgärder som bör vidtas i detta avseende. Man kan ju inte genom lagstiftning på annat område förbättra miljön för den här berörda personalen.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
Herr talman! Jag vill bara notera att Helge Karlsson verifierar att vi har ett bra brandförsvar, att det är väl uppbyggt och fungerar bra ute i kommunerna. I propositionen lämnas redovisningar beträffande hjälp med information och en viss typ av samråd — något som är alldeles självklart om man skall lägga ut besluten i kommunerna på det sätt som föreslås. Jag tror att hela resonemanget i propositionen i denna del och i utskottsmajoritetens skrivning borde kunna sammanfattas i att tiden är mogen att låta kommunerna, under dessa förutsättningar, ta det fulla ansvaret för både brandväsendet och räddningstjänsten. Den utbildning, som man får ta ställning till framöver, kommer säkerligen också att ha betydelse för att i fortsättningen ge underlaget för en bra utveckling på dessa områden ute i det praktiska livet, bland de människor som har det direkta handläggande ansvaret. Jag vill därutöver säga att om man inte i den här frågan når fram till den uppfattningen att kommunerna skall kunna ta ansvaret, då torde man få svårt att på andra områden vandra den vägen, som ändå så många bekänner sig till — att lägga ansvaret nära människorna.
Herr talman! Jag vill till Karl Boo säga att jag citerade ur reservationen, där reservanterna själva säger att brandförsvarsorganisationen ”torde” vara bra uppbyggd. Och jag tror att brandförsvaret är bra uppbyggt. Men å andra sidan nämnde jag också att det i detta sammanhang inte bara gäller brandförsvaret, utan att det gäller räddningstjänsten över huvud taget. Vi vet vilka krav som ställs på räddningstjänsten i dessa avseenden. Här menar vi att det kan vara nödvändigt att man har denna lilla påtryckning — möjligheten att få länsstyrelserna att övervaka att det blir en enhetlig organisation. Dessutom vill jag påpeka att man på flera ställen i dag för diskussionen just om brandordningarna och om räddningstjänsten, där det kan vara nödvändigt att man har denna möjlighet.
Herr talman! Jag vill bara säga än en gång att det skulle vara ett dåligt ansvarstagande av kommunalpolitikerna om de inte hade klart för sig att detta är ett krav från medborgarnas sida. Jag är övertygad om att de är beredda och kommer att ta sitt fulla ansvar för att utveckla både brandförsvaret och räddningstjänsten på ett sådant sätt att det skapas säkerhet för kommuninvånarna.

Herr talman! Som framgick av utskottsordförandens första anförande har moderaterna delat sig i det här ärendet. Jag är den som har biträtt samma uppfattning som utskottsmajoriteten. Jag delar helt grunduppfattningen i utskottsbetänkandet. Alla i utskottet är rörande eniga om att ge kommunerna självbestämmanderätt så långt som möjligt. Men vi i majoriteten finner det olyckligt när man velat undandra brandordningarna från den prövning som f. n. äger rum hos länsstyrelsen. Som flera remissinstanser framhållit, bl.a. länsstyrelsen i Östergötlands län och Norrköpings kommun, kan det inte vara något allvarligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen att man underkastar sig denna prövning. För min del har jag i en länsstyrelse upplevt att man har prövat elva förslag från kommunerna till brandordningar och att man endast har kunnat godta tre av dem. Och dessa tre var väl acceptabla bl.a. därför att man visste att de skulle underkastas länsstyrelsens granskning. Jag har förtroendet att sitta med i en oljeskyddsutredning. Även i det sammanhanget påminns man om hur viktigt det är att det finns en katastrofberedskap, som inte begränsar sig till bara en kommun. Det behövs att länsstyrelsen med sin överblick får vara med och granska de olika kommunernas resurser m.m. Också den gångna vintern med sina snökatastrofer har visat värdet av en god beredskap. Sedan vill jag erinra om de tunga remissinstanser som inte vill att den här prövningen hos länsstyrelserna skall försvinna. Det gäller bl.a. naturvårdsverket, som har hand om miljöfrågorna och luftfartsverket. Båda har med hänsyn till olika katastrofhot framhållit hur angeläget det är att denna prövning av brandordningarna fortfarande får finnas kvar hos länsstyrelserna. Vidare har jag fäst det allra största avseende vid personalorganisationernas inställning. Den är densamma oavsett om det gäller brandbefäl eller övrigt brandmanskap. Liksom utskottets ordförande hoppas jag att man skall fortsätta på den inslagna vägen, nämligen att ge kommunerna så stor rätt som möjligt att själva bestämma utan statlig kontroll. Men jag anser att man här har valt ett mycket olämpligt område. Mycket av det som sägs i reservationen tyder på ett önsketänkande. Jag vill vidare ha sagt att jag tror att den stora allmänheten känner en viss trygghet i att de här ärendena alltjämt kan bli underkastade den prövning som f. n. äger rum hos länsstyrelserna. Herr talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Bara en liten kommentar till Lars Schötts anförande. Det framgick tydligt och klart att han talade som representant för länsstyrelsen och därmed vill ha en fortsatt byråkratisk handläggning av de här frågorna. Jag observerade att han redovisade fall som hade prövats beträffande förslag till brandordning. Han sade att tre kommuner hade fått förslaget till brandordning godkänt därför att de visste att det skulle undergå en prövning. Då vill jag fråga om inte också de andra kommunerna visste detta. Jag är självfallet helt övertygad om att förslaget ur de berörda kommunernas synpunkt ansågs vara synnerligen tillfredsställande. När Lars Schött säger att propositionen och utskottets reservanter för fram ett önsketänkande vill jag konstatera att det anknyter till vad jag sade i början av denna överläggning. Typiskt nog är det så de resonerar som är inne i den byråkratiska organisationen.
Herr talman! Jag känner mig ingalunda som representant för någon byråkrati eller för någon länsstyrelse. Men jag vet att herr Boo representerar Kommunförbundet som gärna vill minska länsstyrelsens möjligheter på olika områden. F. ö. anser jag mig ha lika stor rätt att tala för den stora allmänheten som herr Boo. Jag vidhåller att om man skulle avhända länsstyrelsen den här möjligheten till granskning av brandordningarna, innebär det en försvagning av vår katastrofberedskap. Vi är i så stort behov av en god beredskap och blir ofta påminda härom. Som exempel kan bara nämnas den stora hotellbranden i Borås. Borås kommun har också avgivit ett yttrande som andas oro på den här punkten. I många kommuner berör brandordningen inte bara de egna invånarna utan också folk från andra kommuner, t.ex. gäster i turistanläggningar. Sedan tillkommer miljöfrågorna, som herr Boo och de som han representerar brukar vara mycket intresserade av. Vi har den stora risken för oljeskador både till sjöss och till lands. På detta område gäller det verkligen att ha en god katastrofberedskap. Jag menar att möjligheterna till en sådan är större med den nuvarande ordningen. Än en gång vill jag upprepa att det inte är rimligt att säga att den innebär ett allvarligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Gör man det, överdimensionerar man denna fråga. Herr talman! Än en gång vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De förslag om minskad statskontroll över kommunerna och landstingen som i dag behandlas är uttryck för en strävan att decentralisera beslutsfattandet och ta bort onödig byråkrati. Förslagen innebär att den kommunala självstyrelsen får en starkare ställning. Detta är en utveckling som hälsas med största tillfredsställelse. En ökad kommunal handlingsfrihet är väsentlig för att samhällsbesluten skall kunna utformas i nära samförstånd med de enskilda människorna. Möjligheterna att vidga kommunernas och landstingens ansvar har i hög grad förbättrats under senare år. Dagens kommuner är otvivelaktigt rustade att självständigt handha de uppgifter som lagts på dem. Inom de olika kommunala förvaltningarna finns kvalificerad sakkunskap. Kommunförbunden har också viss betydelse i det här sammanhanget för att skapa enhetlighet inom den kommunala verksamheten. Vi kan i det här sammanhanget vara ganska ense om att behovet av statlig tillsyn över kommunerna och landstingen har minskat betydligt. Regering och riksdag har i skilda sammanhang också uttalat den uppfattningen. Det finns många exempel på reformbeslut som inneburit minskad statskontroll. 1977 års kommunallagreform präglades av en önskan att ge de kommunala självstyrelseorganen största möjliga frihet, men det finns också behov av att göra en samlad översyn av statens tillsyn och kontroll över den kommunala sektorn. Därför tillsatte regeringen för två år sedan en särskild utredning, statskontrollkommittén. Ett väsentligt led i detta utredningsarbete har varit att inhämta synpunkter och förslag till förenklingar från förtroendevalda och kommunalanställda. De förslag och principiella ställningstaganden som görs i propositionen bygger i stor utsträckning på kommunernas egna kunskaper och erfarenheter av de berörda frågorna. Det är väsentligt att samma principiella betraktelsesätt läggs på utformningen av den statliga tillsynen inom olika kommunala förvaltningsoch verksamhetsområden. Det är mot den bakgrunden som vi skall se förslaget om att minska kommunernas underställningsskyldighet. I dag är det så att vissa beslut av kommuner och landsting måste prövas och fastställas av statliga myndigheter. Det normala är att den statliga kontrollen kommer til! stånd, om besvär anförs mot ett kommunalt beslut eller när något missförstånd eller missförhållande har uppstått. Ett förfarande som innebär att kommunala beslut för att bli gällande måste godkännas av statliga myndigheter överensstämmer inte med en modern syn på samspelet mellan stat och kommun. Statsmakterna har tidigare på en del områden beslutat att slopa kommunernas underställningsskyldighet. Kontakterna mellan statliga och kommunala organ har i stället utvecklats på andra sätt. De statliga myndigheterna har exempelvis utfärdat allmänna råd för att underlätta för kommunerna att fullgöra sina uppgifter. De förslag som lagts fram i propositionen ligger således helt i linje med detta reformarbete. Vidare kan påpekas att statskontrollkommittén förväntas att göra en total genomgång av frågor som nu måste underställas regeringen eller andra statliga myndigheter. Detta är alltså en första del i det arbetet. Konstitutionsutskottets majoritet avstyrker förslaget att slopa kommunernas skyldighet att underställa länsstyrelsen beslut om brandordning. I likhet med kommunerna och de flesta länsstyrelserna samt civilutskottets majoritet och reservanterna i konstitutionsutskottet anser jag att denna kontrollform helt har spelat ut sin roll. Kommunerna har numera byggt upp ett väl fungerande brandförsvar. De förtroendevalda ute i kommunerna har ett stort ansvar för att medborgarna också på denna sektor skall kunna känna trygghet. Förslaget om slopad underställningsskyldighet innebär inte att det statliga inflytandet över brandförsvaret upphör. Länsstyrelsen kan liksom hittills vaksamt följa utvecklingen och påtala om några missförhållanden uppstår. Kommunerna kan, om de så önskar, samråda med länsstyrelsen när ändringar i brandförsvarets organisation vidtas. De förslag som riksdagen nu kommer att ta ställning till kan vart för sig tyckas vara av begränsad betydelse från kommunal självstyrelsesynpunkt. Det gäller dock att se till helheten i sammanhanget. Propositionen utgör en viktig del i ett samlat arbete för att stärka kommunernas och landstingens ställning. Ett bifall till propositionen är av både principiell och praktisk betydelse för den kommunala självstyrelsens fortsatta utveckling. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen vid konstitutionsutskottets betänkande.

Herr talman! Vi moderater har i en reservation yrkat att statistiska centralbyråns partisympatiundersökningar borde uppdragsfinansieras av de politiska partierna eller av andra intressenter. Därigenom skulle anslaget till SCB kunna minskas med 1 350 000 kr. till 203 575 000 kr. Eftersom jag den 19 april förra året debatterade denna fråga med Daniel Tarschys och det dessutom krävs av oss riksdagsledamöter att vi skall begränsa debattiden, nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationen till finansutskottets betänkande nr 23.

Herr talman! Frågan om statistiska centralbyråns partisympatiundersökningar har diskuterats här i riksdagen förut. Förra året gick riksdagen emot ett regeringsförslag om att partisympatiundersökningarna skulle utgå. Det gjordes med den motiveringen att det är värdefullt att det finns flera olika opinionsundersökningsinstitut och att man inte enbart ser detta som en service åt partierna utan som en service åt allmänheten. Jag vill bara tillägga att de aktuella undersökningarna också har ett mycket bredare urval än de andra undersökningar som finns på det här området, och att de möjliggör analyser i fråga om sådana variabler som t.ex. ålder, kön, bosättningsort och tätortsgrad. Det är ytterligare ett skäl för att dessa undersökningar skall få finnas kvar och att man inte skall kräva att de uppdragsfinansieras. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Alla i denna kammare — det är inte så få just nu — och f. ö. alla människor i hela vårt land torde vara överens om behovet av yttersta sparsamhet i all synnerhet under trycket av ett budgetunderskott på 44—45 miljarder. Självfallet bör det allmänna gå i täten och försöka begränsa den offentliga utgiftsexpansionen. Det är endast genom höjd produktivitet parad med ökad sparsamhet som vi kan komma till rätta med våra ekonomiska problem. Moderata samlingspartiet har till årets riksdag framlagt en rad förslag för att begränsa utgiftsexpansionen inom den offentliga sektorn. Ett av dessa förslag går ut på att riksrevisionsverkets myndighetsgranskning i ökad utsträckning inriktas på möjligheterna till besparingar. Dessutom anser vi att de förslag till rationaliseringar och besparingar som riksrevisionsverket lägger fram i högre grad bör bli föremål för konkreta åtgärder. Utskottsmajoritetens motivering för avslag på motionen tycker jag är ganska tunn. Man nöjer sig med att ganska allmänt framhålla att huvuddelen av riksrevisionsverkets verksamhet redan är ägnad att bidra till ökade möjligheter till besparingar i statsverksamheten. Dessutom säger man att det är angeläget att riksrevisionsverket tilldelas erforderliga resurser. Om detta sista krav råder förvisso inga delade meningar. Det hade däremot inte skadat om utskottet gjort en viljeyttring och understrukit det krav som kommit till uttryck i den moderata reservationen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation som fogats till finansutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Jag kan instämma i vad Knut Wachtmeister inledningsvis sade om nödvändigheten av att vi håller igen på den offentliga utgiftsexpansionen och försöker att hitta punkter där man kan företa besparingar inom den offentliga förvaltningen. Men jag tror inte att ett bifall till den moderata reservationen skulle leda till det. Det arbete som riksrevisionsverket gör — effektiviseringsoch rationaliseringsundersökningar av olika slag — är en nödvändig grundval för att kunna föra fram förslag till besparingar i statsverksamheten. Med den inriktning som riksrevisionsverkets verksamhet i dag har, har man anledning att vänta sig att en del av resultaten av denna verksamhet kan bilda underlag för besparingsförslag. Jag tycker också att den avslutande formuleringen i den moderata reservationen är något förvirrande. Man säger att vi skall ge regeringen till känna att riksrevisionsverkets förslag till rationaliseringar och besparingar i högre grad skall bli föremål för åtgärder än som nu sker. Men det är ju beroende av vad vi gör här i riksdagen! Det är genom de beslut i konkreta frågor som vi fattar i riksdagen som vi avgör om det underlag som RRYV tillhandahåller faktiskt leder till besparingar. Jag tror att reservanterna har tänkt fel när de föreslår att riksdagen skall göra ett tillkännagivande som skall styra riksrevisionsverkets verksamhet. Riksrevisionsverket skall göra rationaliseringsundersökningar av olika slag som vi politiker sedan kan använda som underlag för besparingsåtgärder, om vi vill det. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Björn Molin säger och utskottsmajoriteten skriver i sitt betänkande att RRV bedriver förvaltningsrevision med inriktning på att om möjligt åstadkomma direkta besparingar. Det kan naturligtvis sägas. Men faktum är att ordet besparingar över huvud taget inte finns med i instruktionen för riksrevisionsverket. Det talas där om att tillse att den statliga verksamheten bedrivs effektivt. Man skall granska taxorna och hur upphandlingen bedrivs. Vidare skall man öva tillsyn över revisionsverksamheten inom andra enheter inom statsförvaltningen och tillse att redovisningssystemet är ändamålsenligt. Därmed har jag i så fall också svarat på den fråga som Björn Molin avslutningsvis ställde: Vad riksrevisionsverket kommer fram till borde kunna ge underlag för besparingar från andra myndigheters sida. Men, som sagt, inte ett ord om besparingar, även om man med litet välvilja kan lägga in en sådan tolkning i instruktionen. Emellertid finns det då extra anledning att genom ett påpekande fästa uppmärksamhet på behovet av besparingar.
Herr talman! Det Knut Wachtmeister citerade ur instruktionen för riksrevisionsverket, att riksrevisionsverket skall arbeta för effektivitet inom andra myndigheter, är naturligtvis just det jag tänkte på. Det är just genom att se till att de offentliga förvaltningsmyndigheterna arbetar effektivt som vi får underlag för reella besparingar. Om man är intresserad av att begränsa den offentliga byråkratin — och jag har fått uppfattningen att man är det på moderat håll — borde man på olika sätt understödja riksrevisionsverkets arbete för att åstadkomma effektivisering inom statsförvaltningen i dess helhet.
Herr talman! För precis en vecka sedan stod Björn Molin här i kammaren och talade varmt för en dämpning av statsutgifterna. Det gällde då presstödet. Den gången var våra båda partier på samma sparsamma linje. Det hade varit på sin plats om vi också nu hade varit eniga om den vilja till besparingar som har manifesterats i den moderata reservationen.
Herr talman! Nej, Knut Wachtmeister rör till det för sig. Vi är fortfarande eniga om nödvändigheten av att vidta besparingar inom den offentliga förvaltningen. Det har jag talat om väldigt många gånger. Men, Knut Wachtmeister, det åstadkommer man inte genom att vrida riksrevisionsverkets arbete åt det håll som ni vill. Om riksrevisionsverket ägnar sig åt att se till att de statliga förvaltningsmyndigheterna arbetar effektivt — och de kan arbeta mer effektivt än i dag — då har riksrevisionsverket hjälpt oss att åstadkomma besparingar i den offentliga förvaltningen.

Herr talman! Kapitalbeskattningen vad gäller dels en höjning av skattesatserna vid beräkning av förmögenhetsskatt, dels värderingsreglerna för vissa företagargrupper vid beräkning av kapitalskatt behandlades av riksdagen i december 1977 men även så sent som i mars 1978. Vi har i partimotioner upprepat den ståndpunkt vi då intog i dessa frågor. Den redovisas i de två reservationer som har fogats till det utskottsbetänkande vi nu behandlar. I reservationen 1 föreslås således en höjning av förmögenhetsskatten innebärande en uppräkning av skattesatserna i samtliga skatteskikt med ca 15 96 för 1980 års taxering och med ca 30 96 för 1981 och senare års taxeringar. Den här åtgärden är enligt vårt förmenande i första hand betingad av rättviseskäl men innebär givetvis också en förstärkning av statens inkomster. Många löntagare har de två senaste åren fått vidkännas en standardförsämring. Det har varit fråga om betydande uppoffringar från stora grupper, och det tycks vara ofrånkomligt att vi även framdeles måste räkna med begränsade standardförbättringar. Av rättviseskäl är det då rimligt att också kapitalägarna får ta sin del av de ökade bördorna. Att döma av regeringens finansplan tycks det ju dessutom vara så, att kapitalägarna i näringslivet kan räkna med betydande vinstökningar såväl 1978 som 1979. I reservationen 2 yrkar vi på en återgång till de bestämmelser som gällde före december 1977 beträffande värderingsreglerna för såväl förmögenhetssom arvsoch gåvobeskattningen för vissa företagargrupper. De regler som den borgerliga riksdagsmajoriteten då genomförde innebär att skatten för vissa grupper halveras. Den som har sin förmögenhet placerad i t.ex. varulager, inventarier, maskiner och fastigheter och driver någon form av rörelse eller jordbruk behöver bara betala kapitalskatt på 30 96 av värdet mot tidigare 60 96. Eftersom förmögenhetsskatt inte utgår på de första 200 000 kronorna, kan företagaren således gå fri från förmögenhetsskatt för en förmögenhet på drygt 650 000 kr., medan den som t.ex. har en bostadsfastighet utan samband med rörelse får betala förmögenhetsskatt på det värde som överstiger 200 000 kr. Den här åtgärden motiverades med att raan skulle skapa lättnader för småföretagen. Sanningen är väl ändock den att förmögenhetsskatten för det stora flertalet småföretagare inte utgör något problem. Vidare måste det till mycket starka skäl för att göra undantag från principen om likhet mellan olika skattskyldiga. 1977 års riksdagsbeslut innebar dessutom sådana ytterligare lättnader för att på ett rimligt sätt möjliggöra generationsväxlingarna i familjeföretagen, bl.a. genom ökade lånemöjligheter och uppskovsregler, att vi inte anser det erforderligt med dessa generösa värderingsregler. Vid riksdagsbehandlingen för drygt ett år sedan sades att de nya reglerna hade en provisorisk karaktär och att departementschefen inom kort skulle föranstalta om ytterligare utredning av kapitalbeskattningen. I det utskottsbetänkande vi nu behandlar upprepar utskottsmajoriteten att 1977 års beslut inte skall ses som en slutlig lösning på familjeföretagens kapitalskatteproblem.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

Herr talman! Inkomster av kapital utgör arbetsfri inkomst. De som har dessa inkomster skapar dem inte själva. De skapas av andra människor, av dem som inte kan tillgodogöra sig frukterna av det som de skapat. Frukterna, de verkligt rara ärtorna, skördas av ett alltmer krympande antal kapitalister. De som beklagar sig över skatterna är de som har inkomster som de själva inte arbetar ihop. Det är ett cyniskt skådespel. Det är detta klientel, dessa utsugare av arbetsfria inkomster, som dessutom är privilegierade i skattelagstiftningen. Det borde vara naturligt att kapitalinkomsterna beskattades åtminstone lika starkt som arbetsinkomster. F.n. utgår inga egenavgifter på kapitalinkomster. ”Betydande reala vinster undgår beskattning” vid beräkning av realisationsvinst, medger budgetministern i propositionen ”om ändrade regler för uppskov med beskattning av realisationsvinst m.m.”. Långtgående skattelättnader har införts vid aktiefondsparande. Aktiebolag är befriade från förmögenhetsbeskattning. Avsevärda skattelättnader för förmögenhet, nedlagd i rörelse eller i jordbruk, har införts av regeringen. Stiftelserna är i stor utsträckning befriade från förmögenhetsskatt. Mer än 80 resp. 85 96 av sammanräknade inkomster beskattas inte. Avdrag för underskott i en förvärvskälla medges för inkomster från en annan förvärvskälla. Obegränsad rätt för avdrag från inkomst av gäldräntor föreligger. Konst och andra liknande spekulativa objekt för att värdesäkra kapital är befriade från skatt. Inflationsskyddade skatteskalor har införts. Minskning av statsskatten och höjningar av de kommunala skatterna är ett genomgående tema. Mervär deskatten har höjts, dels genom höjning av skattesatsen, dels i kronor genom ökad inflation. Arbetsgivaravgifterna har slopats. Ytterligare lättnader för höginkomsttagare föreslås i den liggande propositionen om fortsatt ”reformering” av inkomstskatten m.m. Så här ser det ut om man tar och gör en liten översikt av hur skattesystemet verkar. Här framgår tydligt och klart vad lagstiftningen syftar till. Den är sammantaget en klasslagstiftning som gynnar en speciell grupp, en redan privilegierad grupp i det här samhället. Det är dessa som gapar över höga skatter men som i realiteten på ett lagligt sätt smiter från beskattning. Det är också inom denna grupp som det olagliga skattesmitandet är påtagligt, vilket skadar den s.k. skattemoralen. Det är denna grupp som undandras beskattning till förfång för alla som arbetar för sina inkomster och inte har möjlighet till stora avdrag för att sänka skatten på sin inkomst. Det är mot dessa orättvisor, mot det här privilegierandet som vänsterpartiet kommunisterna ställer förslag om förändringar. Till skillnad från utskottet och de partier som står bakom avstyrkandet av våra förslag om skärpning av beskattningen av kapital anser vi att denna förmenta reformering av skattesystemet måste upphöra och verkligen i stället inriktas på att angripa de höga inkomsterna och stora förmögenheterna och minska skatten för de vanliga människorna med arbetsinkomster. Jag finner det föga meningsfullt att nu gå in i en debatt om procentenheter och detaljer i utformningen av förslagen till skärpningar. Utskottet har inte bemödat sig om att i betänkandet ta upp en saklig debatt om de förslag som vi lagt fram, och det klargör att frågeställningen mer är av ideologisk än av teknisk art. Frågan står helt enkelt så att det gäller att välja sida. Det gäller vilka man vill ta ställning för: De besuttna — de med arbetsfria inkomster — eller det stora flertalet människor, de som arbetar för sitt levebröd, de vanliga människorna. För vår del har vi klart angett vilken sida vi står på. Jag yrkar bifall till motionerna 310 och 683. Dessa motioner är en del av ett skattepaket vars genomförande förutsätter en genomgripande skattereform — en skattereform som omfördelar skatterna till förmån för arbetare och tjänstemän i vanliga inkomstlägen och till förfång för redan privilegierade och arbetsfria inkomstgrupper.

Herr talman! Den fråga som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 39 har blivit något av en följetong i riksdagsarbetet. Socialdemokraterna, som själva i regeringsställning framlagt nuvarande regler om förmögenhetsbeskattning, anser nu att dessa regler är för generösa, trots att inflationen årligen skärper skatteuttaget. I den ena socialdemokratiska reservationen framhålls bl.a. att kapitalägarna i näringslivet erhållit och kommer att erhålla betydande vinstökningar under 1978 och 1979. Påståendet är verkligen diskutabelt. Allt är visserligen relativt — det skulle givetvis vara beklagligt om den situation som rådde under krisåren 1976 och 1977 skulle bli bestående, och det är också sant att det finns företag som kan uppvisa ett bättre resultat för 1978 än för 1976 och 1977 men samtidigt är det ingen svårighet att visa på många företag där den enskildes tillgångar åtskilligt reducerats genom de kriser som förekommit. I en tid då alla partier, även socialdemokraterna, talar om nödvändigheten av ett sparande och åtgärder för att skapa kapitalresurser för näringslivets utveckling föreslår socialdemokraterna en skärpning av förmögenhetsskatten. Jag måste fråga: Accepterar man inte ett frivilligt sparande eller ett enskilt ägande, eller vad är egentligen motiveringen till detta krav? År 1970 ansåg socialdemokraterna att det utrymme som då bedömdes föreligga för beskattning av förmögenhet borde utnyttjas till fullo. Vad som sedan skett är att inflationen avsevärt skärpt beskattningen. Mot denna bakgrund anser jag inte att det finns någon saklig motivering för den föreslagna ändringen. Beträffande beskattningen av det i företagen bundna kapitalet var vi ganska eniga i riksdagen under rätt många år före regeringsskiftet 1976. Vissa åtgärder i denna riktning hade vidtagits, och flera framträdande riksdagsmän och även statsråd på socialdemokratiskt håll uttalade som sin åsikt, att ytterligare åtgärder var nödvändiga för att lindra beskattningen av det bundna kapitalet så länge som det står kvar i företaget. Sedan riksdagen i december 1977 fattade ett beslut i denna riktning har emellertid socialdemokraterna försökt att få detta beslut upphävt. Man har vid flera tillfällen motionerat om detta i riksdagen, som ju också Curt Boström sade. Jag tycker att det är beklagligt att vi har hamnat i denna situation. Det är framför allt ägarna till de mindre och medelstora företagen som berörs av de här aktuella reglerna. Inte minst under den besvärliga lågkonjunkturen har denna företagsgrupp visat sin styrka att stå emot påfrestningar och att utan ingripanden från samhället anpassa sig till den aktuella situationen. "Den lättnad i kapitalbeskattningen som nuvarande regler innebär är egentligen en ganska ringa insats av samhället, alldeles speciellt om man jämför med storföretagen. Ett genomförande av förslagen från socialdemokraterna och vpk innebär att skatteskärpningen drabbar just ägarna till de mindre och medelstora företagen. Som framhålls i motionen 1162 ställs de större familjeföretagen i stort sett utanför de här diskuterade reglerna för skattelättnader, bl.a. på grund av 80/85-procentsregeln. Varför skall man då från socialdemokraterna just angripa de mindre och medelstora företagens ägare, när man ändå vet att det stora flertalet av dessa arbetar under ganska stor press? Ännu mer förvånande är socialdemokraternas uttalande i reservationen - att det skulle vara principiellt felaktigt att ha olika nivåer på kapitalbeskattningen, beroende av i vilka objekt förmögenheterna är placerade. Jag måste ställa frågan: Var det ingen mening i det uttalande som har gjorts tidigare om nödvändigheten av att åstadkomma lättnader i beskattningen av det bundna kapitalet, eller är det på det sättet att man helt har ändrat uppfattning? I det exempel som Curt Boström här nämnde, nämligen företagaren med 650 000 kr. i förmögenhet som skulle kunna gå fri från beskattning, gjorde Curt Boström jämförelsen med en villaägare. Jag vill till det bara säga att när det gäller den del av förmögenheten, för vilken man kan komma i åtnjutande av reduceringsregeln, så inräknas varken bostadsfastigheten eller marken. Här skall beskattningsbara belopp tas upp till minst det värde som bostadsfastigheten och marken har. Det gör att det exempel som Curt Boström anförde inte är riktigt. På den andra frågan, om vad utskottsmajoriteten menar med uttalandet att det kommer att tillsättas en utredning, vill jag svara att det har sagts från departementet att kravet på en utredning nu kommer att förverkligas, och vi förväntar i utskottet att det kommer att ske inom den allra närmaste tiden. Vad beträffar vpk har jag en helt annan uppfattning om ägande och enskild företagsamhet, men jag skall inte förlänga debatten med att gå i polemik mot herr Franzén. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till vad skatteutskottet har hemställt.
Herr talman! Visst måste det väl ändå anses vara generösa regler, Stig Josefson, när man halverar den skatt som det är fråga om för företagare vad gäller förmögenhetsskatten. När vi har talat om att man bör titta på huruvida man skall vidta ytterligare åtgärder när det gäller kapitalbeskattningen, vill jag nog gärna erinra Stig Josefson om att vi samtidigt har sagt att det riktiga är att man tittar på hela företagsbeskattningen. Man måste sätta in den här frågan i dess sammanhang. Företagsskatteberedningen har — och det har det väl rått enighet om, även om vi har haft olika meningar om vilka nivåer vi skulle gå på — bl.a. sagt att när det gäller konsolideringsdelen, det som i och för sig är en del av substansvärdet, så kommer den att förändras i hög grad. Det måste innebära att man bör gå in och pröva frågan totalt sett. Vi har ändock i vårt land ett oerhört generöst nettovinstbeskattningssystem som tillämpas på företagen. Vad vi menar är att det här måste man titta på i ett sammanhang. Vi tycker vidare att det är orimligt att i en tid då löntagarna får ställa upp solidariskt och se till att vi i varje fall någorlunda klarar upp det hela, kapitalägarna skulle ställas utanför. De skulle sålunda inte behöva vara med och ta ansvaret i detta sammanhang. Exemplet som jag anförde är riktigt, Stig Josefson. När det gäller jord, växande skog och bostadsfastighet är det taxeringsvärden det är fråga om. Men det här skall ju tas upp inom ramen för 30 96. Låt oss ta en jordbrukare som har en stamdjursbesättning som ur värderingssynpunkt är att jämföra med ett varulager. Skulle det vara så att de tre kategorierna — jord, växande skog och bostadsfastighet — når upp till taket på 30 926 så skulle han ändå inte behöva betala någon förmögenhetsskatt på den del som avser exempelvis stamdjursbesättningen. Samma gäller inventarier och maskiner. Visst finns det en spärr, men den är inte speciellt effektiv i det här Nr 114

Herr talman! Stig Josefson vill inte gå i polemik, och jag kan förstå honom. Han kan ha svårt att förklara sina utlåtanden i det tidigare anförandet. Han pratade om att de här frågorna är en följetong eller i vart fall börjar bli en följetong. Ja, Stig Josefson, de kommer att fortsätta att vara en följetong så länge de inte är lösta på ewt tillfredsställande sätt. Stig Josefson tog inte upp de frågor som vi tagit upp i motioner, och det har inte heller, som jag tidigare sade, utskottet gjort i sitt betänkande. Men jag kan ändå haka på vad Stig Josefson sade i sitt inlägg. Han undrade om man inte accepterar sparande och enskilt ägande och ställde frågorna som om det gällde något milt och ofarligt. Men vad är det egentligen som döljer sig bakom? När det gäller sparandet kan vi som exempel ta Alice och Knut Wallenbergs stiftelse, som genom Wallenbergimperiet styr ungefär 43 96 av de börsnoterade aktierna i det här landet. Det är ett mycket ofarligt och milt sparande! Detta måste, Stig Josefson, sättas in i sitt sammanhang. Det är inte fråga om ett sparande utan om makt över samhället och de ekonomiska rörelserna, penningrörelserna. Och de är av övergripande betydelse för hur människor har det i landet. Det är inte någon riksdag eller regering som beslutar och bestämmer om de stora penningtransaktionerna och de stora ekonomiska rörelserna i det här landet. Sådana beslut sker på helt andra plan, utanför de folkvalda parlamenten. Vad är då enskilt ägande? Den frågan kan vi knyta an till samma imperium. Och vad innebär det enskilda ägandet — där? Jo, det ser till att vi har dålig arbetsmiljö. Det enskilda ägandet får stå ansvarigt för de olika ekonomiska kriser som vi upplevt, som Stig Josefson också sade, de senaste åren. Det är inte de beslut som fattats här som är orsak till dem, utan de beslut som fattats och den ekonomiska planlöshet som finns just inom det här förmenta enskilda ägandet. För att ta några detaljer från vår motion kan man konstatera att förmögenhetsbeskattningen och arvsoch gåvobeskattningen har minskat kraftigt under de senaste 20-30 åren. Förmögenhetsbeskattningen har minskat från 1,5 26 av inkomsterna till staten i början av 1950-talet till 0,3 96 år 1977. Arvsoch gåvobeskattningen, som tidigare utgjorde 0,8 96 av inkomsterna till staten, utgörs i dag av bara 0,2 96. Så kan man räkna upp bit efter bit, bolagsbeskattningen m.m. Trenden är hela tiden densamma. Det är en minskning av beskattningen på de arbetsfria inkomsterna och en ökning av beskattningen för de människor som arbetar ihop till sitt levebröd, på de inkomster som arbetare och tjänstemän har i samhället. Vårt skattepaket går ut på att vända den trenden. Beskatta de arbetsfria inkomsterna, beskatta kapitalen och bolagen och underlätta för människorna!
Herr talman! Curt Boström nämner att reglerna är generösa, och då skulle jag vilja ställa frågan: Vad var avsikten med det resonemang som fördes i början av 1970-talet, att man skulle lätta på beskattningen av det bundna kapitalet, om det inte var att den skulle bli lindrigare än tidigare? Här har man gång efter annan gjort vissa försök att åstadkomma förändringar, som sedan i praktiken nära nog inte har inneburit någon förändring. Det var därför man från en ganska enig riksdag uttalade att man på nytt skulle pröva möjligheten att komma fram till regler som kunde ge som resultat att verkligen lätta på beskattningen av det bundna kapitalet. Företagsbeskattningen bör ses över, sade Curt Boström. Ja, det har skett i den stora utredning som har pågått under en lång följd av år, och vi förväntar att regeringen nu skall komma med förslag. Det dröjde innan utredningen kom med sitt förslag, och för att man inte skulle behöva vänta alltför länge så ingrep regeringen och vidtog dessa åtgärder. Just på denna punkt bör Curt Boström vara tillfredsställd med att man prövar ett system och ser hur det fungerar. Erfarenheten av det får avgöra vilka åtgärder som i framtiden skall vidtas. Med anledning av att Curt Boström nämner att löntagarna har fått bära sina konsekvenser av den lågkonjunktur vi har haft, så är vi helt överens på den punkten. Men jag anser att vi borde vara lika överens om att företagarna —- inte minst småföretagarna — också har fått bära konsekvenserna av lågkonjunkturen. Tommy Franzén och jag kommer inte att bli överens — vi har så väsentligt skilda åsikter i fråga om samhälle, ägande och kapital. En förutsättning för ett enskilt ägande är att det finns möjlighet att åstadkomma ett kapital och att göra satsningar. Och kapitalet används ingalunda enbart för att vara den enskilde företagaren till gagn och nytta, utan det har en uppgift i att bygga upp ett företag, att ge grunden för en utveckling av produkter i landet, att höja vår standard, att ge utrymme och tillfälle för arbetskraft att få anställning och därmed bidra till att lyfta standarden i hela vårt samhälle. Det är alltför enkelt att ge sken av att detta enbart skulle vara personligt intresse. Det kapital som satsas — det har vi sett så många exempel på — skall utnyttjas av samhället i sin helhet och komma samhället till gagn på många sätt.
Herr talman! När det gäller mindre företag tror jag nog att Stig Josefson är på det klara med att dessa reduceringsregler sannerligen inte är speciellt anpassade till dem. De mindre företagarna har inte dessa problem, utan det rör sig om rätt stora företag som kommer upp i de kapitalnivåer som det här är fråga om. Jag tror inte man kan hitta problemen när det gäller kapitalbeskattningen hos de företag som Stig Josefson talar om. Sedan till frågan om vad det resonemang var värt som vi förde på 1970-talet om att man skulle se över kapitalbeskattningen. De regler som gällde före 1977, då de ändrades, innebar att det fanns en reduceringsregel som gick ner till 60 26. 1977 ändrades förutom denna regel också regler för AB Företagskapital, med utvidgade lånemöjligheter, uppskov och dispenser. Det var en rad ändrade regler, som i sig innebar tillräckliga förbättringar och som man hade kunnat stanna vid.

Den utformning som den i dag har är jag personligen övertygad om att vi måste ompröva. 1977 utlovade man att utredningsförslag skulle komma inom kort, och nu upprepar man detta och säger att det snart skall komma utredningsförslag. Men om det är riktigt som det har sagts här, att man kommer att lägga fram en proposition som gäller företagsbeskattningen, så har jag svårt att föreställa mig att man på den här korta tiden — om nu detta skall ske under våren — skall kunna åstadkomma någon utredning i fråga om kapitalbeskattningen.
Herr talman! Jag hade inte tänkt gå i polemik med Stig Josefson ytterligare en gång, men det sista han sade kan jag naturligtvis inte låta stå oemotsagt. Jag förstår att det är okunnighet som ligger bakom Stig Josefsons uttalanden när han säger att de enskilda företagen inte är till för att skapa vinster åt de s.k. ägarna utan för att skapa arbete åt människorna, för att förgylla samhället och Gud vet vilka konstigheter han drog till med. Men har Stig Josefson varit helt förblindad när det gäller verkligheten? Vilka är det som exporterar kapital ifrån det här landet och som också drar ut arbetstillfällen ur det? Vilka är det som drar sig undan 20-tals miljarder kronor i beskattning varje år? Jag skulle vilja ge Stig Josefson en liten uppmaning att i varje fall försöka sätta sig in i vad verkligheten är för något. Försök att se litet bakom de slogans som Svenska arbetsgivareföreningen går ut med i sin uppblåsta, lögnaktiga kampanj! Försök att i stället se på verkligheten! Blunda inte när de här otrevligheterna dyker upp, när mängder av nedläggningshotade bygder i det här landet drabbas på grund av det enskilda ägandet, som enligt Stig Josefson är till för att ge människorna och samhället arbete! Försök att se på den verkligheten, och blunda inte när den dyker upp framför ögonen!
Herr talman! Jag vill till detta bara säga att det sannerligen inte är småföretagarna som vidtar de åtgärder som Tommy Franzén tar upp. Om vi ser på den statliga verksamheten kan vi inte förneka att också den haft problem under de senaste åren. Curt Boström sade att reduceringsreglerna inte var speciellt anpassade till de mindre företagen. Men det är inte fråga om enbart de mindre företagen, utan jag talade om mindre och medelstora företag. Vi får ju också kritik från det andra hållet, där man säger — det har ju f. ö. framkommit också i motioner — att de större familjeföretagen utestängs från reduceringsreglerna. Jag anser att detta är argument nog, som jag inte behöver bygga vidare på. Vad som kommit fram här säger tillräckligt om vilken grupp systemet avser och vilka som får fördelar av det. I det nuvarande systemet finns också vissa speciella spärregler inbyggda som jag här inte skall gå närmare in på, men de innebär trots allt att vi inte vid alla tillfällen får det resultat som Curt Boström ville göra gällande. I fråga om företagsbeskattningen sade jag att avsikten var att det skall läggas fram en proposition. Frågan är ju redan utredd. Jag kanske missförstod Curt Boström på den här punkten, men jag har i varje fall uppfattningen att vi kan förvänta en sådan proposition, och vi får väl senare ta del av vad man där kommer att föreslå. Nu finns det ju möjlighet att pröva reduceringsreglerna. De har tillämpats under ett år, och det är nu vi kan få fram vad dessa i praktiken kommer att betyda. Jag anser därför att man bör lugna sig på den här punkten. I grund och botten har vi ändå en gång varit överens om att göra en insats på det här området för att underlätta för småföretagen. Ingen kan heller bortse från deras betydelsefulla uppgift i vårt samhälle.
Herr talman! Bara några ord till Stig Josefson: Menar Stig Josefson att vi nu har möjlighet att göra en utvärdering av de reduceringsregler som ägt tillämpning under 1978? Mot bakgrund av att vi får en proposition om företagsbeskattningen under våren och att det i utskottsbetänkandet står att man inom kort skall tillsätta den här utredningen skulle jag vilja fråga: Vilka möjligheter finns det att hinna göra en utvärdering av bestämmelserna, om man samtidigt är medveten om att det skall läggas fram en proposition i frågan inom en nära framtid?
Herr talman! Företagsbeskattningspropositionen är ju en sak, och förmodligen kommer den, som sagt, ganska snart. Sedan anser jag att det har gått alldeles för kort tid för att man skall kunna bedöma hur dessa regler har fungerat. Men det är här som det skall tillsättas en utredning, och den utredningen får väl också se efter hur de regler som beslöts 1977 har verkat i praktiken. Jag har inte sagt att man skall ha denna utvärdering med i den proposition som riksdagen eventuellt kommer att ta ställning till i år.

Herr talman! I motionen 2153 har vänsterpartiet kommunisterna krävt rättslig likställdhet mellan alla skilda samlevnadsformer. Det kravet ingår i en serie reformkrav som vi ställer rörande åtgärder för att främja kvinnornas ekonomiska och sociala frigörelse. De traditionella samlevnadsformerna har varit viktiga redskap i det system som burit upp förtrycket mot kvinnorna i samhället. De traditionella samlevnadsformerna har understött och befordrat såväl det ekonomiska, det rättsliga som det ideologiska förtrycket av kvinnorna. Ända fram till 1915 var den gifta kvinnan inte erkänd som rättssubjekt. Mannen var hennes överhuvud. Berövad de flesta möjligheter att självständigt försörja sig var hon hänvisad till det juridiska äktenskapet och därmed till den rättslöshet om vilken Fredrika Bremer, Amalie Skram och Victoria Benedictsson formulerat så många berättigade och fruktansvärda anklagelser. Mycket har hänt sedan dess, och 1973 års reformerade äktenskapslagstiftning är förvisso inte lik den gamla. Men alltjämt bildar de traditionella samlevnadsformerna och idébildningen kring dem en verksam faktor i könsdiskrimineringens omfattande system. Alltjämt bildar det traditionella tvåpartsförhållandet en skyddsmur runt den ekonomiska diskrimineringen — ty utan det skulle vi inte ha det utbredda deltidsarbete bland de gifta kvinnorna som även efter kvinnornas inträde på arbetsmarknaden skapar en klyfta mellan mäns och kvinnors position och dömer kvinnorna till ett ekonomiskt beroende av sin samlevnadspartner. Alltjämt bildar det slutna tvåpartsförhållandet, som faktiskt har tenderat att bli alltmer slutet, en bas för att bevara traditionell rollbildning. Alltjämt innehar det rättsliga tvåpartsäktenskapet en privilegierad ställning som det enda fullt rättsligt reglerade samlevnadssättet. Och alltjämt är det i sin slutenhet ett reservat, där separata modersoch fadersroller konserveras och där detta påverkar rättspraxis. 98 96 av alla ensamföräldrar är kvinnor — vilket väsentligen är en produkt av en rolluppdelning som öppet och brutalt gynnas av socialförvaltningar, domstolar och lekmannanämnder. Ingen frigörelse kan ske från sådana roller och former med mindre än att de traditionella slutna cellfamiljerna öppnas mot yttervärlden. Det kräver att samhället juridiskt likställer skilda former av samlevnad. Andra samlevnadsformer än det rättsliga äktenskapet saknar motsvarande möjligheter till rättslig reglering. 1973 och 1976 togs visserligen väsentliga steg för att minska skillnaderna mellan gifta och ogifta samlevande i tvåpartsförhållanden. Men man bibehöll en sämre ställning för de ogifta, och motivet var genomskinligt: man ville gynna en ökad giftermålsfrekvens. De ogifta samlevande saknar motsvarande möjlighet till reglering av arv och testamente. De saknar klara bestämmelser om bodelning, vilket gör att den svagare parten i sådana förhållanden kan råka ytterst illa ut. Det gäller rätt till bostad, till lösöre och andra tillgångar. Samlevande homosexuella saknar inte bara alla möjligheter till offentligrättslig reglering av sina relationer. De har inte ens något stöd i praxis som ogifta samlevande har när det gäller möjlighet att t.ex. gemensamt söka bostad. Slutligen saknas varje rättsligt tänkande — jag syftar nu på tänkande in i framtiden — som syftar till att möta de praktiska behov som uppkommer när andra former av personkombinationer upprättar mänskliga gemenskaper. Det kan gälla syskon —-en form som vi redan har i dag — det kan gälla kollektiv av unga människor, kollektiv som kan bestå av sinsemellan rättsligt fristående individer, flera parförhållanden med eller utan äktenskaplig reglering eller kombinationer av tvåpartsgemenskaper och individer. Detta bristande rättsliga förutseende bildar en praktisk spärr mot vad som kommer att bli en önskan hos allt fler människor, kanske speciellt kvinnor, nämligen att bryta den slutenhet, inåtvändhet och ensidighet som präglar det traditionella äktenskapet och dess ideologi. Gemenskaper av öppnare natur kommer att kunna innebära större möjligheter till praktisk likställdhet, större öppenhet, bättre syskongemenskaper i ett samhälle där man har att räkna med att kvinnor föder färre barn än förut och där syskonskap inte är något som kan bjudas flertalet barn inom ramen för den gamla tvåpartsfamiljen. Ytterligare en betydelsefull form för samlevnadsgemenskap bör här nämnas. Det finns som bekant i samhället en växande skara utslagna människor, offer för skilda former av sociala avvikelseoch utstötningsprocesser. Inom tio år kan vi förutse att detta utstötningsproblem har blivit så stort och krisartat att det påkallar mycket breda och omfattande åtgärder på ett samhälleligt plan. Vad kommer då att ske? Jo, av de tiotusentals och åter tiotusentals offren för utstötningsprocessen, för dessa stigmatiserade, ensamma och isolerade kommer man att få bilda skilda former av nya slags funktionella gemenskaper. De kommer själva att kräva och kämpa för att få sin position erkänd, att få sin utstötthet upphävd. De tusentals patienterna vid traditionella behandlingsinstitutioner inom den psykiatriska vården tillhör också dem som kan räknas dit.

Dessa nya samlevnadsformer finns delvis redan, fast samhället inte rättsligt velat erkänna dem. Men de kommer i ett antal som vi i dag på de flesta håll i samhället inte väntar och förutser. De kommer att betyda mycket för människans mognad och frigörelse, de kommer också att verka frigörande på den gamla cellfamiljen och bidra till att ge den nytt liv och förändra dess innehåll. Detta måste vi förutse. Därför är vpk:s motion berättigad. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 2153.

Herr talman! Det var väldigt många frågor som Jörn Svensson tog upp här, och jag skall inte bemöta eller behandla så många av dem. I det betänkande vi nu behandlar har lagutskottet tagit upp fem motioner om olika familjerättsliga frågor. Gemensamt för de här motionsyrkandena har vi ansett vara att de utreds eller kommer att utredas av familjelagssakkunniga. Som ledamot av familjelagssakkunniga kan jag verifiera att flera av de här frågorna kommer att tas upp där. Med hänsyn till att utredningsarbete pågår har utskottet inte ansett att det borde hemställa om bifall till någon av motionerna. När det gäller fyra av motionerna tycks motionärerna vara nöjda med detta. Det gäller dem som har tagit upp frågan om pensionsförsäkringarnas ställning vid bodelning liksom dem som har tagit upp internationella rättsförhållanden rörande äktenskapets rättsverkningar. Men när det gäller vpk:s motion vill Jörn Svensson i motsats till utskottet yrka bifall till denna. Vad hade då utskottet att ta ställning när vi behandlade den motionen? Yrkandet är helt enkelt att riksdagen skulle besluta att hos regeringen hemställa om förslag till juridiskt likställande av olika samlevnadsformer. Men varje yrkande i en motion brukar ha en motivering så att man kan se vilka synpunkter motionären eller motionärerna lägger på frågan och varför de kommit fram till ett yrkande. I motionen 2152 finns motiveringar till några följdmotioner. Motionen handlar om kvinnornas situation i arbetslivet. I ett kort stycke med underrubriken ”Bryt familjens isolering!” fann vi följande: ”Alla människor har behov av både nära känslomässiga kontakter och en vidare social gemenskap. Familjen måste bryta sin isolering och öppna sig utåt både för sin egen skull och för alla dem som av olika skäl står utanför familjegemenskap. Alternativa former för samlevnad och gemenskap måste likställas.” ö Detta var vad utskottet hade som bakgrund till sitt ställningstagande och med hänsyn därtill tycker jag att Jörn Svensson inte kan begära mera av utskottet när det gäller motionsbehandlingen. Motionärerna visar inte särskilt mycket vad de syftar på. Vi kan, om vi ser på frågor om samlevnadsoch samboendeförhållanden, hänvisa till att familjelagssakkunniga håller på att utreda äktenskapets ekonomiska rättsverkningar. Det gäller frågor om giftorätt, arvsrätt m.m. Många par är numera samboende utan att vara gifta med varandra, vilket framför allt gäller yngre åldrar men förekommer inom alla åldersgrupper. Eftersom det nu är ett vanligt samboendeförhållande finns det anledning för samhället att se över frågan, huruvida det behövs en rättslig reglering av de ekonomiska förhållandena även hos ogifta samboende, och särskilt då en rättslig reglering av de förhållanden som uppstår när samboendet upphör. Detta är en fråga som familjelagssakkunniga nu arbetar med. Egentligen är en lagreglering av detta inte en helt ny sak, eftersom vi sedan 1973 har en lag om ogifta samboendes rätt till bostad. Nästa fråga är i vad mån det även för de fall då två av samma kön bor tillsammans och har gemensamt hem och hushåll finns anledning till rättslig reglering. Ytterligare ett steg som eventuellt kan behöva tas är när mer än två personer bor tillsammans samt om och i vilken mån även det förhållandet kan behöva bli föremål för rättslig reglering. Dessa frågor utreds nu. Lagutskottet vill därför inte genom något eget uttalande eller på annat sätt binda den utredning som pågår och som under det här året torde komma att avlämna ett betänkande. Jörn Svensson snuddade här också vid de homosexuellas rättsliga ställning, som inte nämns i motionen. Då får vi komma ihåg att i december 1977 tillsattes en särskild utredning, som har att utreda de homosexuellas situation i samhället. Det var efter ett som jag tror enhälligt riksdagsuttalande i frågan, vari det påpekas att riksdagen redan tidigare — jag vill minnas att det var på lagutskottets förslag — har fastslagit uppfattningen att homosexuell samlevnad från samhällets synpunkt sett är en fullt acceptabel samlevnadsform. I direktiven sägs det att man skall försöka finna former för att förmånerna för de homosexuella samboende skall kunna likna förmånerna för de heterosexuella samboende. Sedan har utredningen även till uppgift att sammanställa och redovisa tillgänglig vetenskaplig dokumentation om homosexualitet, och kommittén bör även föreslå åtgärder som behövs för att undanröja kvarvarande diskriminering av de homosexuella.